Herr talman! Thomas Morell har frågat mig om jag avser att informera mig om trafiksituationen på Ekerö med anledning av Förbifart Stockholm, särskilt när det gäller räddningsfordon. Det pågår för närvarande en ombyggnad av Ekerövägen som kommer att ge mindre köer och ökad framkomlighet, särskilt för kollektivtrafiken. Jag utgår från att Trafikverket utifrån sitt uppdrag arbetar för att minimera de störningar som uppkommer under byggtiden för räddningsfordon och övrig trafik. Trafikverkets projekt Ekerövägen har återkommande dialog med blåljusmyndigheterna för att uppdatera om produktionen allteftersom projektet utvecklas och förändras. Bland annat kallas räddningstjänsten till regelbundna möten om framkomligheten under byggtiden. Trafikverket säkerställer att blåljusmyndighetens krav och önskemål tillgodoses. Slutligen och återigen: Det ankommer inte på regeringen eller ett enskilt statsråd att detaljstyra myndighetens arbete i enskilda projekt.
Herr talman! Tack för svaret, statsrådet! Det är andra gången vi diskuterar Förbifart Stockholm och de problem som finns ute på Ekerövägen. Jag har varit ute och åkt på vägen. Jag vet inte om statsrådet har provat, men jag provade alltså för ett tag sedan. Det var påfrestande, kan jag säga, att ta sig fram. Jag noterade också att det fanns väldigt få smitvägar för räddningsfordon. Om en olycka inträffar eller om det sker något annat som kräver räddningsinsatser blir det svårt för dem som behöver komma fram och vidta åtgärder, alltså räddningstjänst, ambulans och polis, när det är stopp i trafiken och det inte finns någon möjlighet att smita förbi. Alla är väl införstådda med att ett så stort projekt som Förbifart Stockholm ställer till bekymmer. Det vore märkligt annars, för det är ett projekt i storleksordningen 40 miljarder. Det kommer att bli bra när det är färdigt. Men under tiden arbetet pågår måste man säkerställa att det hela fungerar i vardagen. De räddningsinsatser som behöver komma fram i händelse av att något inträffar måste kunna komma fram. Som det är nu har de bara en cykelbana att ta sig förbi på om det är trafikstockning. Var och en inser att om ett räddningsfordon, en tung brandbil eller någonting annat, ska fram där blir det besvärligt. Sedan vi hade den förra debatten har vi tagit reda på hur det ser ut med skadeläget på vägen. Det har varit 15 vägtrafikolyckor med personskada på sträckan Tappström-Drottningholm sedan årsskiftet. Vid dessa olyckor har 24 personer skadats, och av dem är två allvarligt skadade. Olyckorna har på ett eller annat sätt hindrat framkomligheten på Ekerövägen, och det till fara för andra Ekeröbors liv. Ministern är skyldig att följa sin myndighet och se om den lever upp till de krav man kan ställa. Hur säkerställer man att det finns möjlighet för exempelvis räddningsfordon att komma fram? Att sitta och dricka kaffe och ta en bulle ihop med räddningstjänsten anser i varje fall inte jag vara tillräckligt för att säkerställa att en sådan smitväg finns. Jag har varit där ute och tittat. Jag ser hur det ser ut, och jag har full förståelse för att räddningstjänst, polis och ambulans har svårt att klara sin insats. Alla som har jobbat i denna verksamhet vet att varje minut är värdefull om man ska rädda liv eller egendom. En enda minut kan vara skillnaden för om en människa ska överleva eller inte. Man kan inte ta lätt på den situation som råder där ute. Visst, det kommer att bli bra när det är färdigt. Men det måste också fungera under resan fram till dess att vi kan inviga Förbifart Stockholm fullt ut. Man måste säkerställa att det fungerar för dem som lever och bor där ute. Den resa jag gjorde på vägen var påfrestande, kan jag säga. Jag sa till dem som var med i bilen: Hur står ni ut med att sitta här varje dag? Det här, och de risker som finns i detta, är vardag för dem som bor där ute. Redan olycksstatistiken visar att det finns anledning att ställa hårdare krav på Trafikverket. Och det är ministerns roll.
Herr talman! Först och främst kan vi konstatera att det är nu som förbättringarna blir av - nu när vi har en regering som prioriterar att satsa på infrastruktur och som gör förbättringar i stället för att låta bli och i stället prioritera skattesänkningar. Det är under socialdemokratisk ledning vi äntligen ser till att göra förbättringar som ökar framkomligheten och trafiksäkerheten. Jag är övertygad om att inte minst de boende också känner glädjen i att det äntligen händer någonting. Jag noterar att Thomas Morell pratar väldigt mycket om dem som lever och bor nära vägen och åker på den. Jag bryr mig också väldigt mycket om dem som jobbar på vägarbetet: Sekos medlemmar som sliter, vardagens hjältar - eller vägarnas hjältar - som ser till att reparera och renovera våra vägar och våra järnvägar, ibland med bilister som kör förbi snabbt och aggressivt. Vi säkerställer nu att det finns TMA-fordon. Vi vill att det ska vara en trygg och säker arbetsmiljö. Det är också Trafikverkets uppdrag, inte bara att man ska ta sig fram så snabbt som möjligt. Jag tycker att det viktiga är - och det är det jag har säkerställt - att Trafikverket har en dialog med och rättar sig efter blåljusmyndighetens behov. De synpunkter som blåljusmyndigheterna har - ambulans, räddningstjänst och andra - ska tillgodoses. Där har man en gemensam planering. Sedan är det fascinerande att ledamoten Morell, fru talman, åker runt och inspekterar i Stockholmsområdet. Det är ju välkommet. Jag vet inte om ledamoten är lika engagerad i att titta på vägbyggen hemma i Ljungby i Småland, uppe i Kiruna eller någon annanstans. Jag tycker att det är bra att vi har myndigheter som har tydliga instruktioner att säkerställa en god arbetsmiljö för dem som jobbar där, att ha en bra dialog med räddningstjänsten så att man kommer fram och att i dialog med kommunen och andra aktörer och näringsidkare runt omkring säkerställer en bra framkomlighet. Men jag tycker också att det är en god ordning att inte jag som statsråd, eller för övrigt en riksdagsledamot, går in och petar i detaljer och har synpunkter utan att kanske ha all information. Så med all respekt för engagemanget, som jag uppskattar - det är viktigt - kanske det i sammanhanget också är viktigt att ha klart för sig vilken rollfördelning vi har. Nu byggs satsningen. Nu får vi en väg vid Ekerö, tack vare att regeringen satsar. Trafikverket har en bra dialog med kommun, region och ansvariga myndigheter och säkerställer inte minst att blåljusmyndigheternas krav tillgodoses. Man har också i uppdrag att inte bara skydda dem som bor och åker där utan också säkerställa att även de som jobbar på arbetsplatsen har en bra trygghet. Jag ska ärligt säga att det har oroat också mig när vi fått rapporter från Sekos medlemmar eller andra som arbetar vid våra vägbyggen om att bilister ibland kör väldigt fort förbi eller inte respekterar de regler för avstängning som finns. Jag har informerat mig. Jag lyssnar på Trafikverket och har tilltro till att de också arbetar utifrån de instruktioner som regeringen har gett.
Fru talman! Tack för svaret, statsrådet! Jag har aldrig ifrågasatt vikten av att bygga vägen. Det är jättebra att den byggs. Jag är också medveten om att det kommer att vara besvärligt för dem som lever och bor i området under själva byggtiden. Det är dock en kostnad man får ta, för det blir ju bättre när det är färdigt. Det jag ifrågasätter är att man så kapitalt har missat behovet av att få fram räddningsfordon i händelse av en olycka eller en annan större händelse som kräver insatser från blåljuspersonal. Jag har heller aldrig sagt att man inte ska värna om dem som jobbar på arbetsplatsen. Vi har skrivit motioner om detta - att få ned farten på vägarbetsplatser för att skydda dem som jobbar där. Om det sedan är de som bygger vägen, de som bärgar fordon eller räddningstjänst som ska plocka ut skadade ur fordon har ingen betydelse; det är viktigt att de är skyddade på sin arbetsplats. Det har aldrig varit tal om att acceptera höga farter förbi vägbygget på Ekerö. Vad jag har pratat om är att det har visat sig svårt för räddningstjänst att ta sig förbi när det blir kö där. Att räddningstjänst och ambulans har svårt att ta sig fram kan påverka säkerheten för dem som lever där ute - och även för dem som jobbar på vägen, om de skulle råka ut för någonting. De behöver ju inte bli påkörda; det kan hända någonting annat. Sedan vore det väl märkligt om jag som riksdagsledamot inte åkte ut och tittade när jag får en direkt framställan om att åka dit och se hur det ser ut. Jag åker gärna till både Ljungby och Kiruna. Jag ska åka uppe i Norrland i sommar på semestern och titta på hur det ser ut med vägstandarden i Norrlands inland. Det kommer säkerligen en fotodokumentation om det också. Vad det handlar om i det här läget är att ministern har ett krav på sig att säkerställa att myndigheten som ansvarar för vägbygget där ute också ser till att leva upp till de krav som finns för att säkerställa räddningstjänstens funktion, att kunna skydda liv och egendom. Den gången jag var där ute fanns det inte en chans för blåljusfordon att ta sig fram. I så fall skulle de få klättra på en cykelbana, vilket är helt omöjligt med dagens fordon. Där brister det från Trafikverket, och där har också statsrådet ett ansvar. Jag återkommer till det i mitt slutanförande.
Fru talman! Regeringens uppgift är som sagt att säkerställa att myndigheterna följer de riktlinjer som finns. I det här fallet ska Trafikverket ha en dialog med kommuner och regioner i planerandet och genomförandet. Man ska se till att de som jobbar där har trygg arbetsmiljö - jag noterar att Thomas Morell till slut också tog den hänsynen. Det är otroligt viktigt att de som jobbar har en säker och bra arbetsmiljö. Det innebär att man ibland kanske gör lite bredare avstängningar eller har lite större skyddsräcken för att de vägens hjältar som står där och reparerar våra vägar inte ska råka ut för en bil som kör förbi väldigt hastigt eller riskerar att sladda in och skada dem i arbetet. Trafikverket har också en dialog med blåljusmyndigheterna - det har jag förvissat mig om. Trafikverket säger att de korrigerar enlig blåljusmyndighetens behov och önskemål. Det kan säkert ha varit en situation som inte såg bra ut när Thomas Morell var där. Jag vet inte, och det vet sannolikt inte heller Thomas Morell, om man just vid det tillfället hade en avledning och en alternativ väg som man redan tidigt kommit överens om i dialog med blåljusmyndigheterna. Jag tror att både Thomas Morell och jag, fru talman, har varit ute på tillräckligt många vägbyggen och infrastruktursatsningar där man ibland tar bort en hel bro men då i god tid säger till exempelvis utryckningsfordon: Nu kommer den här bron att vara borta. Ni får ta en annan väg. Vi tittar på vad som är snabbast och lättast för utryckning. Det är så det praktiskt fungerar. Det är därför jag har större tilltro till att det är Trafikverket ihop med blåljusmyndigheterna som utövar den kontrollen och har den dialogen vid våra vägarbeten. Återigen: Jag tror att de flesta nu är glada över att detta äntligen blir av. Det är kanske det allra viktigaste - att vi nu kan säga till Ekeröborna: Nu satsas det på framkomligheten. Nu byggs vägen och görs säkrare. Nu öppnas det upp för mer kollektivtrafikmöjligheter. Det är tack vare att vi har en socialdemokratiskt ledd regering som lägger mer pengar än någonsin på infrastruktur.
Fru talman! Tack för svaret, statsrådet! Jag har aldrig ifrågasatt att vi ska ha säkerhet på en arbetsplats vid vägen. Det jag har ifrågasatt är att det är svårt för räddningstjänst att ta sig fram i den situation som råder där. När jag var där ute sa de: Det här är ett normalt förhållande. Då blir jag skrämd. Jag har varit vid tillräckligt många trafikolyckor för att veta hur viktigt det är att räddningsfordon kommer fram för att rädda de människor som är skadade. Och det behöver inte vara en trafikolycka; det kan lika gärna vara ett hjärtstillestånd, en brand eller något annat som gör att blåljuspersonal måste komma fram snabbt. Vi pratar om människoliv. Vi pratar om egendom som måste skyddas. Vi pratar inte om att folk ska åka snabbt, utan vi måste säkerställa att vi får fram de insatser som samhället har att erbjuda till dem som behöver dem. Det klarar man inte som situationen är där ute. I det svar jag fått från statsrådet, både den här gången och förra gången, säger han att han "utgår från" att myndigheten gör sitt. Just den formuleringen är alldeles fel. I en rapport från juridiska institutionen vid Uppsala universitet står det, i sjätte kapitlet i analysen: "För att sammanfatta måste statsrådet, för att upprätthålla det konstitutionella kravet, vid myndigheters bristande verksamhet alltså följa utvecklingen på myndigheten och vid behov vidta åtgärder." Det är samma slutsats som konstitutionsutskottet har kommit med. Statsrådet har ett ansvar att se till att myndigheterna gör vad de kan för att säkerställa säkerheten för liv och egendom. Här brister statsrådet, vill jag påstå.
Fru talman! Återigen är jag glad över engagemanget när det gäller boendes framkomlighet och räddningstjänsten. Det engagemanget har vi. Samtidigt måste jag säga: Jag kom in i riksdagen 1994, och att tänka sig att det skulle vara ett konstitutionellt krav att statsråd vid varje vägbygge på detaljnivå skulle säkerställa hur ansvariga entreprenörer, myndigheter, blåljusmyndigheter och andra ska se till att fordon kommer förbi är helt orimligt. Tvärtom skulle väl det, fru talman, gränsa till att peta i det som är myndighetens ansvarsområde. Det kallas för ministerstyre, och då riskerar man att bli KU-anmäld och det vill jag faktiskt inte bli. I det här fallet utgår jag från den ordning som vi faktiskt har där statsråden säkerställer att myndigheten har instruktionen och uppdraget. Trafikverket har fått både pengar och uppdraget att fullfölja en väldigt viktig vägsatsning för de boende i Ekerö. De ska följa de instruktioner som finns när det gäller hur man genomför detta i dialog med entreprenörer, boende, kommunen, kollektivtrafiken och blåljusmyndigheterna och med beaktande av säkerheten för dem som arbetar där så att deras perspektiv också kommer till sin rätt. Det handlar inte bara om att folk ska ta sig fram snabbt utan också om att de som nu faktiskt reparerar våra vägar mer än någonsin eftersom vi satsar mer på vägunderhåll än någonsin - dessa vägens hjältar - ska få en trygg och säker arbetsmiljö. Det är utgångspunkten, och så hoppas jag också är fallet när det gäller Ekerö.